Herr talman! I lantbrukshögskolans anslagsäskande för budgetåret 1969/70 framhåller högskolan att den har stora och mycket viktiga uppgifter att genomföra inom miljövården, och att till de frågor som i första hand bör undersökas hör bl.a. vattenföroreningarna genom avfall från jordbruket. Det framhålles också som synnerligen angeläget att den forskningsverksamhet som pågår inom högskolan får fortsätta och ytterligare utbyggas. För att kunna klara dessa arbetsuppgifter har man begärt inrättande av ett antal nya tjänster. Ingenting av detta tillstyrks i statsverkspropositionen och inte heller i jordbruksutskottets utlåtande nr 1. I ett antal motioner har framförts förslag till personalförstärkningar särskilt inom områdena vattenvård och radiobiologi. Det gäller främst en tjänst som statsagronom i vattenvård och utbyte av en laboratur vid avdelningen för radiobiologi mot en professur i ämnet. Liknande motioner framfördes vid förra årets riksdag. Utskottet erinrar om detta i utlåtandet, och med samma motivering som förra året hemställer utskottet att riksdagen skall lämna motionerna utan åtgärd. Motiveringen var då att forskningen inom vattenvårdsområdet utgör en väsentlig del av den utbyggda naturvårdsforskningen, om vilken beslutades 1968. I år hänvisar man dessutom till att utskottet tillstyrker att anslaget till naturvårdsforskning utökas med 2,5 milj.kr.nor till 9,5 milj.kr.nor. Motionsyrkandet om inrättande av en professur i ämnet radiobiologi avstyrks också av utskottsmajoriteten. Till denna punkt i utskottsutlåtandet har fogats en reservation, och vi reservanter tillstyrker motionsyrkandena om inrättande av en tjänst som statsagronom i vattenvård och en professur i ämnet radiobiologi. Vattenföroreningsproblemet allt större uppmärksamhet i vårdsdebatten, och kraven på skydd av vattendrag och grundvatten ökar. Att lösa de problem som föreligger inom jordbruket måste vara angelägnare nu, då strukturomvandlingen i jordbruket med övergång till större enheter i intensivare produktion kan medföra ytterligare föroreningsrisker. I den proposition med förslag till miljöskyddslag m.m. som nyligen avlämnats föreslås i fråga om vattenföroreningar, att en skärpning av bestämmelserna genomföres. Inom jordbruket gäller detta bland annat förbud mot utsläpp av pressaft från siloanläggning och urin från djurstall. I de remissyttranden som redovisas i propositionen framhåller bl.a. vattenvärnet att förbudet mot utsläpp av pressaft och urin varit verkningslöst inte bara på grund av bristande övervakningsmöjligheter utan också genom brist på verkligt effektiva metoder för att oskadliggöra produkterna. Följden har blivit svåra föroreningar med bl.a. förstörda brunnar. För att kunna lösa de problem som vattenföroreningarna inom jordbruket åstadkommer, är det av största vikt att den forskningsverksamhet inom vattenvården som bedrivs på lantbrukshögskolan får ökade möjligheter.

Forskning som bedrivs vid ifrågavarande avdelningar är en mycket viktig del av högskolans verksamhet, och de arbetsuppgifter som åvilar föreståndaren är fullt jämförbara med de arbetsuppgifter som åvilar övriga institutionsföreståndare vid högskolan. Med hänsyn till detta tillstyrker vi Herr talman! Jag har med dessa ord velat yrka bifall till den reservation som är fogad till punkten nr 13.

Herr talman! Vad först gäller motionärernas yrkande om en tjänst som statsagronom i vattenvård, kan jag erinra om att liknande motionsyrkanden framställdes vid fjolårets riksdag. Utskottet hänvisade den gången till den samordnade och utbyggda naturvårdsforskning som beslöts av 1968 års riksdag. Det kan anses riktigt att sådana arbetsuppgifter som en statsagronom i vattenvård skall fullgöra bör bekostas av medel från anslaget till naturvårdsforskning. Här har Kungl. Maj:t för nästa år, som fru Hultell också påpekar, ökat anslaget med 2,5 miljoner kronor till 9,5 miljoner kronor. Det har alltså skett en kraftig ökning av anslaget, vilket säkerligen kommer att bidra till att de påtalade frågorna kommer att bli föremål för särskild uppmärksamhet. Man behöver nog inte anställa någon särskild tjänsteman för detta. Vad sedan beträffar yrkandet i motionerna I: 834 och II: 951, att Kungl. Maj:t skall bemyndigas inrätta en professur i stället för en laboratur, så var även den frågan föremål för riksdagens prövning i fjol. Radiobiologiska institutionen vid lantbrukshögskolan leds redan nu av en laborator, och utskottet anser att det bör räcka med detta intill dess resurser skapats för ytterligare tjänster och ytterligare utbyggnad på detta område. Motionärerna säger visserligen att det endast skulle innebära en kostnadsökning med 8000 kronor om man anställer en professor i stället för en laborator. Det är möjligt att så är fallet formellt sett, men, herr talman, jag har litet svårt att tro att det i realiteten endast rör sig om 8000 kronor. Det kan möjligen vara en skillnad i lönen på 8 000 kronor, men det drar ju också så mycket annat med sig så att det beloppet kommer säkert icke att räcka. Det är väl ändå här liksom på snart sagt alla andra punkter omöjligt för Kungl. Maj:t att få pengarna att räcka till allt. Om man granskar detta konto punkt för punkt finner man att det skett en kraftig ökning, en uppräkning med över 10 miljoner kronor. Visserligen gäller det mest automatiska ökningar, men det hela måste ändå tas in i bilden. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Mossberger hänvisar också till ökningen av anslaget till naturvårdsforskning. Vi reservanter tror emellertid inte att det utgör en tillräcklig garanti för att dessa tjänster och denna verksamhet verkligen skall kunna bibehållas vid lantbrukshögskolan. En annan mycket viktig sak är att söka skapa tryggare anställningsförhållanden för de forskare som finns inom lantbrukshögskolan. Det gäller ändå sådana forskare som vi gärna vill ha kvar där. Man uppnår tryggare anställningsförhållanden genom att inrätta dessa tjänster och föra upp dem på lönestaten. Vad beträffar skillnaden på 38000 kronor mellan professur och laboratur är det skillnaden i lön som avses. I och med att man får en professorstjänst kan man dra in laboraturen. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! I motionsparet I:819 och II: 979 yrkas på en uppräkning av anslaget till Sveriges utsädesförening med 500 000 kronor. Bakgrunden till motionen är att motionärerna Önskar en intensiv forskning på proteinområdet. Under gårdagens debatt här i kammaren framkom från visst håll ett förslag, som hänger samman med det vi här vill trycka på. Proteinforskningen här i landet har om inte en u-ställning så dock en omfattning som vi i längden inte kan acceptera. Hela världen ropar på proteiner, proteiner av hög kvalitet och över huvud taget en förbättring på proteinområdet. Jag vill tala om att en utredning har visat att omkring 300 miljoner barn i dag lider brist på främst proteiner, naturligtvis kombinerat med undernäring i övrigt. Här i landet har vi en god proteinkonsumtion. Vi har god tillgång på proteiner för human konsumtion, men vi har brist på proteiner för foder. Det är på detta område motionärerna önskar en förbättring. Svenskt jordbruk producerar i dag alltför mycket kolhydrater och alltför litet protein. Vi har naturliga möjligheter, om vi får forskarnas hjälp, till en förbättring i detta avseende. Forskarna vid Sveriges utsädesförening och vid Weibullsholm har klart uttalat att förutsättningar finns till framgång på detta forskningsområde. Den motion jag talar för gäller Sveriges utsädesförening, där det drivs en forskningsverksamhet som har möjligheter att bli framgångsrik, om den kan fortsättas och intensifieras. Man har tillfälliga forskningsanslag till sitt förfogande, men man vet inte någonting om de anslag som kommer att ställas till förfogande för detta ändamål efter den 1 juli i år. Motionärerna har fått framgång så till vida att utskottet har varit synnerligen positivt i sin skrivning. Utskottet har i stort delat motionärernas uppfattning om vikten av att denna forskning kan bedrivas målmedvetet. Jag har inte heller tänkt yrka bifall till motionen, men det är min förhoppning att statsrådet, när han vid ett senare tillfälle behandlar petita från Sveriges utsädesförening, tar hänsyn till de propåer och de synpunkter som dels motionärerna och dels utskottet har givit till känna. För att i någon mån belysa vad en ordnad forskning kan betyda vill jag gärna inför kammaren redovisa ett exempel. Forskarna har genom åren arbetat på kornförädling och haft i sikte kornsorter med låg proteinhalt, därför att detta var bryggerinäringens önskemål. Man lyckades över hövan. Man fick ned proteinhalten till 9—10 procent. Man lyckades med detta i en produktion av vilken endast femtedelen används för bryggeriändamål medan fyra femtedelar går till foder, där man Önskar en hög proteinhalt. Nu har forskarna sökt kontakt med foderproducenter och frågat: Vad är det ni vill ha i de produkter som ni framöver skall omsätta i foder? Man har då fått en norm, efter vilken man nu arbetar. Detsamma är förhållandet i fråga om vetet. Man har samlat kvarnägare och kvarnintressenter och frågat dem vad det är för produkt de vill ha. Svaret är vetesorter som har ett proteininnehåll på uppemot 15 procent. De vill också ha hög kvalitet på detta protein. Detta är heller ingen utopi. Vi kommer säkerligen framöver att få uppleva en situation, där Norden sammantaget, som är ett underskottsområde när det gäller brödsäd, inte behöver importera några större kvantiteter brödsäd utan skall kunna få en balans som är till gagn inte bara för svenskt jordbruk utan för den globala livsmedelssituationen i stort.

Herr talman! Reservanterna har vid denna punkt, som herr Eskilsson nyss också anförde, föreslagit en betydande uppräkning av anslaget till både Weibullsholms växtförädlingsanstalt och Algot Holmberg & Söner AB. Man anför som skäl att det vid dessa båda institutioner bedrivs ett synnerligen värdefullt växtförädlingsarbete, som är värdefullt både ur den svenska jordbruksnäringens synpunkt och ur internationella aspekter. Reservanterna anför att det är att befara att den medelsanvisning som Kungl. Maj:t har föreslagit skall visa sig otillräcklig för ändamålet. Vi som företräder utskottet i denna fråga har inte den uppfattningen. Vi anser tvärtom att det statsbidrag som Kungl. Maj:t föreslagit i förening med det nya avgiftssystemet skall visa sig vara en stabil grund för att fortsätta och utveckla den goda verksamhet som dessa båda anstalter bedriver. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Skogsstyrelsen framhåller i sin petitaframställning mycket starkt hur hela det svenska samhället är beroende av vår skogsnäring. För att göra skogsbruket konkurrenskraftigt i internationella sammanhang måste vi genom olika insatser ge näringen möjlighet till lönsamhet. Lyckas inte detta, blir verkningarna svårartade genom allvarliga störningar av arbetsmarknaden som i sin tur påverkar bygd och näringsliv i vidsträckta delar av landet. Stora sociala svårigheter blir då resultatet i de bygder som helt eller delvis är beroende av denna viktiga basnäring. Det är därför viktigt att samhället genom ökade insatser motverkar den lönsamhetskris som för närvarande råder inom skogsnäringen och som resulterat i en bristande tillförsikt när det gäller framtidsutsikterna. Med tillfredsställelse noteras förslaget i årets statsverksproposition om höjning av anslaget till skogsbilvägar. Utbyggnad av skogsbilvägnätet är en stödåtgärd som ger snabb lönsamhetsförbättring och därigenom en positiv sysselsättningseffekt. Skogsstyrelsen hade i sin framställning begärt en ökning av anslaget med 4 miljoner kronor. Ett väl utbyggt skogsbilvägnät är en grundförutsättning för att såväl avverkning som transport skall kunna drivas rationellt och med lönsamhet. För stora delar av Norrlands inland kan skogsbilvägutbyggnad hindra nollområdenas tillväxt. Till detta kommer också pågående och planerade nedläggningar av huvudflottlederna, som även kräver en snabbare vägutbyggnad. På grund av att transporterna efter flottledsnedläggelserna kommer att gå i rakt motsatt riktning, dvs. kräver en direkt transport från avverkningsområdet vid flottled till mottagningsterminal vid järnväg eller vid kustindustrierna, ställs större krav på transportkapacitet än vad som för närvarande gäller i många fall — närtransport till huvudflottleden med mindre transportenheter. På grund därav måste skogsbilvägnätet kompletteras och förstärkas. En höjning av anslaget med 4 miljoner kronor, alltså samma höjning som skogsstyrelsen begärt, har ty värr inte ansetts möjlig med hänsyn till rådande budgetläge.

I rådande konjunkturläge torde investering i skogsplantering inte vara särskilt lockande. De för budgetåret 1967/68 anvisade medlen har inte utnyttjats för ändamålet. Vid en avvägning av angelägenhetsgraden i dagens läge mellan anslag av medel till skogsbilvägutbyggnad och skogsodling av sämre jordbruksmark talar övervägande skäl för att de föreslagna 2,5 miljoner kronorna överförs från anslaget för skogsodling till anslaget för byggande av skogsbilvägar. Med stöd av vad jag här anfört får jag som motionär yrka bifall till reservation 4 vid punkten 24 som avser bidrag till skogsförbättringar och vägbyggnader på skogar i enskild ägo och som går ut på att 2,5 miljoner kronor skall överflyttas från anslag till skogsförbättringar på sämre jordbruksmark till anslag för vägutbyggnader på skogar i enskild ägo.

Herr talman! På denna punkt, som avser bidrag till skogsförbättringar och vägbyggnader på skogar i enskild ägo, har skogsstyrelsen i sin anslagsfram ställning betonat behovet av att bygga ut och förbättra skogsbilvägnätet med hänsyn till både den tekniska utvecklingen och till försvagningen av skogsbrukets lönsamhet. Skogsstyrelsen säger i sin framställning att cirka 35000 kilometer skogsbilvägar behöver byggas ut för en kostnad av ungefär 900 miljoner kronor innan skogsvägnätet kan anses ändamålsenligt utbyggt med hänsyn till moderna avverkningsoch skogsvårdsmetoder. Vidare är standarden på stora delar av det nu befintliga skogsvägnätet otillfredsställande. Kostnaderna för erforderliga = förbättringsarbeten har uppskattats till cirka 500 miljoner kronor. Behovet av såväl utbyggnad som förbättring av skogsbilvägnätet är sålunda trängande med hänsyn både till den tekniska utvecklingen och till skogsbrukets lönsamhetsförsvagning. Skogsstyrelsen föreslår sålunda en höjning av anslaget med 4 miljoner kronor, medan Kungl. Maj:t stannat för en höjning med 1,5 miljon kronor. Motionsledes har som vi nyss hörde väckts ett förslag om överförande av 2,5 miljoner kronor från anslaget för statsbidrag till skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark, Förslaget är föranlett av budgetläget. Det är detta förslag som vi i förevarande reservation ställer oss bakom, och på så sätt tillmötesgår vi skogsstyrelsens äskande. Den nu rådande lönsamhetskrisen inom skogsnäringen bör enligt reservationen mötas med kraftfulla rationaliseringsåtgärder i syfte att nedbringa kostnaderna i skogsbruket. Ett väl utbyggt skogsvägnät är en grundförutsättning för virkets tillvaratagande på ett rationellt sätt. Den nu pågående nedläggningen av flottleder förstärker behovet av en snabbare utbyggnad av skogsvägarna. Med hänvisning till det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Detta är en årligen återkommande debatt kring anslaget för vägbyggnader på skogar i enskild ägo. I år har Kungl. Maj:t höjt anslaget med 1,5 miljon kronor till 14,5 miljoner kronor. I detta sammanhang bör man också framhålla att det beräknas att för innevarande år utgår ett belopp av 11 miljoner kronor till nämnda vägars byggande i form av beredskapsarbete genom arbetsmarknadsstyrelsen.

Föregående talare har åberopat vad skogsstyrelsen skrivit såsom motiv för en höjning av bidraget till byggande av vägar.

Under det senaste året har oförändrat cirka 12000 ha Det är sant att hela anslaget inte förbrukats utan att man har cirka 160 000 kronor kvar av anvisade medel. Det talas om angelägenheten av att man får bygga vägar för att göra skogsbruket bärande. Det är också angeläget att sörja för plantering eller sådd av skog på marker som inte längre anses lämpliga för jordbruksdrift. Härigenom kan man höja kvantiteten av skog, vilket kommer att vara behövligt i framtiden. Det är därför angeläget att så snabbt som möjligt få den sämre jordbruksmarken produktiv. Plantering av skog är den bästa vägen. Skogsnäringen är väsentlig nu och kommer säkerligen att vara det även i framtiden. Det kan bli äventyrligt att skjuta på åtgärder. Tiden mellan sådd och skörd är ganska lång, och det kan vara svårt att om 50—60 år ta igen vad vi försummar nu. Herr talman! Som jag sade i början av mitt anförande är detta en årligen återkommande angelägenhet. Jag kan inte finna det motiverat att i år frångå vad departementschefen föreslagit, och jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Manne Olsson nämnde de insatser som görs ur beredskapssynpunkt, och de är tacknämliga både för näringen och för de områden som här berörs.

Beträffande herr Manne Olssons uttalande om äventyrligheten vill jag instämma i att det i detta läge, som också tidigare sagts här, är tvivelaktigt att satsa på odling av skog. Jag ser det som mera värdefullt att ta till vara de tillgångar som är produktiva men som på grund av bristen på skogsbilvägar är svåra att tillvarata. Därför tror jag inte att det är ett hållbart resonemang att man skulle ta några större risker genom att skjuta på planteringen av denna skog. en intagning av tills vidare cirka 30 elever per år men med utrymme för vidareutbildning samt för viss expansion om efterfrågan på skogstekniker ökade. Av skogsinstituten skulle ett förläggas till norra och ett till södra Sverige.

Herr talman! När det gäller förläggningen av skogsinstituten har yrkesutbildningskommittén övervägt flera alternativ. Kommittén har framlagt förslag om tre skogsinstitut, varav ett skulle lokaliseras till norra Sverige. I årets statsverksproposition föreslås två skogsinstitut, och förslag lämnas också om lämpliga lokaliseringsorter. För placeringen av det till norra Sverige förslagna institutet nämns flera olika orter. Oavsett vilken lokaliseringsorten än blir kommer skogsinstitutet under ytterligare ett antal år att vara förlagt till Bispgården i Fors kommun i Jämtlands län. Utöver Bispgården nämns Lycksele, Älvsbyn och Sollefteå. Kommittén och Kungl. Maj:t stannar för Sollefteå som lämplig förläggningsort. Om Bispgården säger kommittén i sitt yttrande att Bispgården inte kan accepteras av kommittén även om den finner de skogliga förutsättningarna, rekryteringsområdet och «nuvarande skollokaler vara tillfredsställande. Kommittén anser att det fordras alltför omfattande investeringar för utökning av kapaciteten. — Investeringskostnaderna för det nylokaliserade institutet beräknas av kommittén till 4,3 miljoner kronor. Det kan ifrågasättas huruvida investeringskostnaderna skulle uppgå till detta belopp i det fall de nuvarande skollokalerna i Bispgården kompletterades och skulle användas. Kommittén konstaterar, som jag tidigare sagt, att skollokalerna i Bispgården är tillfredsställande. Av vad som anförts förefaller skälen mot Bispgården ur investeringssynpunkt sakna grund. En annan positiv faktor är ju att kommittén konstaterar att Bispgården uppfyller kraven för en lämplig lokaliseringsort för skogsinstitutet ur för verksamheten viktiga synpunkter, som jag tidigare påpekat. När det gäller kravet på en förläggningsort belägen på mindre än en halvtimmes restid från gymnasieort kan också Bispgården anses lämplig, då Sollefteå ligger inom den tidsramen. Utöver kommitténs konstaterande att Bispgården har de skogliga förutsättningarna och rekryteringsområdet och att nuvarande skollokaler skulle vara tillfredsställande, kan man anföra 1okaliseringspolitiska synpunkter på förflyttningen av den sedan lång tid tillbaka bedrivna verksamheten från Bispgården. Fors kommun ligger inom ett kommunblock som enligt länsutredningen kommer att få betydande svårigheter att i framtiden kunna klara befolkningsunderlag och = sysselsättningstillfällen med därav följande krav på andra insatser från statens sida för att klara de kvarboendes service. Ett bibehållande av skogsinstitutet i Bispgården skulle på ett väsentligt sätt bidra till bygdens fortbestånd. Skulle, som tidigare antytts, inte Bispgården trots detta få behålla skogsinstitutet har i redan nämnda motionspar Östersund nämnts såsom en lämplig lokaliseringsort. I motionerna anföres att de skogliga och skogsindustriella förutsättningarna är fullgoda i Östersund och dess omedelbara närhet. Såväl domänverkets som storskogsbrukets och skogsägarorganisationens <:administrationer med förhållandevis stora staber av skogligt välutbildad personal är förlagda till Östersund. Vidare nämns de växlande skogliga förhållandena från kalfjäll till ur norrlandssynpunkt produktiva marker på drygt 200 meters höjd över havet inom en timmes restid från Östersund. Behovet av skogsindustrier kan väl tillgodoses inom nära avstånd från Östersund. Elevrekrytering och kommunikationer är goda, likaså är det övriga skogsväsendet mer differentierat och utbyggt än i varje annan av utredningen nämnd ort. Nyinvesteringarna bör också bli relativt låga med hänsyn till de överlägsna möjligheterna till samutnyttjande av vissa undervisningsresurser — skogsinstitut, skogsbruksskola och yrkesskola. Samordning är möjlig med redan befintliga lokaler när det gäller bl.a. utspisning, gymnastik, skolhälsovård, bibliotek m.m. Tillgången på kvalificerade lärare har varit och är fortfarande större än på varje annan ort i Norrland — universitetsstaden Umeå undantagen. På grund av Jämtlands läns landstings utbyggnad av elevinternat finns för närvarande tre sådana för elever från gymnasium, fackskola, yrkesskola och sjuksköterskeskola. Ytterligare elevhem är under uppförande, och erforderliga kompletteringar kan ske i anslutning till landstingets utbyggnad. De här redovisade sakförhållandena synes icke ha beaktats och framlagts i Kungl. Maj:ts förslag om lokalisering av det norra skogsinstitutet. Tid finnes för ytterligare överväganden både när det gäller lokaliseringsort för institut i Norrland och av frågan huruvida yrkesutbildningskommitténs förslag om inrättande av tre institut bör bli föremål för förnyad prövning. Skälen för en begränsning till två institut är icke tillräckligt övertygande på grund av bl.a. att behovet av skogstekniskt utbildad personal för uppgifter på miljövårdens område kan väntas öka och därför frågan om antalet institut kan ifrågasättas. I flera olika motioner har synpunkter framförts på förläggningen av skogsinstituten. Starka skäl talar för en omprövning både i fråga om antalet institut och förläggningen av desamma. Med stöd av vad jag anfört får jag som motionär i de likalydande fyrpartimotionerna 1I:846 och II:969 yrka bifall till reservationen 2 c vid punkten 28 beträffande skogsinstitutens organisation.

Herr talman! Jag ämnar inte tala om skogsinstitutens förläggning utan om = skogsutbildningens organisation, alltså reservation 5: 1. I motsats till den knapphet på information som på de flesta punkter vidlåder jordbruksdepartementets del av statsverkspropositionen har organisationen av utbildningen vid skogsmästarskolan och skogsinstituten redovisats rätt utförligt. Jag kan därför fatta mig ganska kort. Det förslag till utbildning på det skogliga området, som utskottets majoritet föreslår i sitt utlåtande nr 1 och som givetvis är identiskt med det av jordbruksministern föreslagna, innebär att utbildningen på det skogliga området får följande utseende: 2. Därefter kommer en tre terminers skogsteknikerkurs vid skogsinstitut förlagda till Värnamo och Sollefteå. 3. Jämsides med skogsteknikerkurserna skall drivas en skogsmästarskola vid Skinnskatteberg, vilken skall omfatta tre terminer. Varje led är en avslutad utbildningsgrupp för sig, men kvalificerar för fortsatt utbildning. Därutöver kommer så högskoleutbildnigen till jägmästare vid skogshögskolan, som nu inte berörs. Det förslag som vi reservanter rekommenderar bygger på en kommitté reservation av ledamoten i skogsbrukets utbildningskommitté, dåvarande länsjägmästaren Nils B. Hansson. Dennes sakkunskap på det skogliga området, inte minst när det gäller utbildningen, är alltför väl känd av denna kammare. Han finner i likhet med reservanterna att inte minst utveck lingen på miljövårdens område fordrar en bredare utbildning av skogsteknikerna. Vi föreslår därför att skogsteknikerutbildningen förlänges med en termin. Om så sker försvinner emellertid det högst eventuella behovet av skogsmästare, och utbildningen därav i Skinnskatteberg kan omläggas till skogsteknikerutbildning — eller varför inte kalla alla dessa för skogsmästare, då teknikertiteln av någon anledning inte är så populär? Flera i utbildningshänseende tungt vägande remissorgan har förordat en sådan mer rationell utbildning. Jag vill påminna om att vi tidigare vid sidan av jägmästarutbildningen hade en utbildning av forstmästare, vilken avskaffades såsom onödig, jag tror det var någon gång på 1930-talet. Skall vi nu bakvägen införa denna mellangrupp igen, trots att vi aldrig saknat den? Även från löneteknisk synpunkt är det opsykologiskt att införa två i utbildningshänseende så näraliggande tjänstemannagrupper som skogstekniker och skogsmästare. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 1, vilken reservation även omfattas av utskottsledamöterna Skagerlund och Berndtsson, som av misstag icke kommit att antecknas i utskottsutlåtandet.

Herr talman! Den reservation som är knuten till denna punkt och undertecknad av mig, herrar Skagerlund, Wanhainen och Stridsman avser frågan om förläggningen av skogsinsitutet för norra Sverige. Den grundar sig på flerpartimotion i denna fråga, där vi från Norrbotten har föreslagit att skogsinstitutet borde förläggas — till Älvsbyn. Vi har motiverat vårt förslag utifrån den synpunkten att en sådan skoglig utbildningsanstalt borde förläggas till det område i vårt land där skogen har en så livsavgörande betydelse för sysselsättningen och för den industriella verksamheten. Om man lokaliserar denna skola till den södra delen av avnämarområdet, vilket utgörs av de fyra nordligaste länen, fruktar vi att det kommer att uppstå svårigheter att få de nyutbildade eleverna att söka tjänster i den nordligaste delen av området, om de både har hemort och skogsskoleutbildning söder om den aktuella tjänstgöringsorten. Ett annat skäl som är bärande för en förläggning av skogsinstitutet till Älvsbyn är att det blir så mycket billigare där. Det rör sig om en besparing av mellan 2 och 3 miljoner kronor. Skogsskolan i Älvsbyn är nämligen i gott skick, och investeringskostnaden för nybyggnader där rör sig om cirka 1 miljon kronor. Det finns dessutom god tillgång till övningsskogar, både kronoskogar och enskilda, medan tillgång på kronoskogar däremot är begränsad i Sollefteåtrakten. I närheten av Älvsbyn finns också betydande skogsindustrier. Inom 30 minuters resavstånd kan man nå de stora skogsindustrier som ASSI och SCA har i Piteå. Det finns ytterligare ett starkt skäl för Älvsbyn som förläggningsort, och det är lokaliseringssynpunkten. Det är vår bestämda uppfattning att om man till den norra landsdelen lokaliserar en sådan skoglig utbildningsanstalt som det här är fråga om så får det en omedelbar effekt på det övriga näringslivet genom den stimulans som en sådan lokalisering medför. Jag vill också erinra om att det norrländska skogsbruket alltsedan mitten av 1950-talet har stått inför ett omfattande uppbyggnadsarbete. Därvidlag har stora ting uträttats. Men mycket återstår dock att göra för att lösa de särskilda problemen med skogsskötseln i övre Norrland. Vi menar att om skogsbruket i övre Norrland skall tillförsäkras arbetsledare som är insatta i de skogliga problemen där uppe så är det av stor vikt att deras utbildning får ske inom samma område. Då vi emellertid inte har kunnat ena oss i övre Norrland om en gemensam plats för det norra skogsinstitutet har vi med denna reservation velat ge vår mening till känna. Därmed har vi också sagt att vi anser att det varit bättre att norra skogsinstitutet hade förlagts till Älvsbyn.

Herr talman! Med den utveckling som ägt rum inom skogsbruket, där omkostnaderna visat en ständig stegring, har det skogliga rotnettot undergått en fortgående minskning och på allt för många ställen gått ned emot och under noll. För alla de åtgärder som skall utföras i skogen är det därför angeläget att de blir så ekonomiskt betingade som möjligt. Detta är i icke ringa grad beroende av att de arbetsledare som har att svara för genomförandet av kostnadskrävande åtgärder har en utbildning som gör dem väl skickade för sin uppgift. Skogsbrukets utbildningskommitté anför i sitt betänkande »Skoglig yrkesutbildning II» att »skogsteknikerkursen skall ge en förhållandevis bred grundutbildning med koncentration av undervisningen på sådana ämnen och moment som är av betydelse för kommande specialisering». I denna målsättning kan man väl instämma, men fråga är om den föreslagna kursplanen med sin tidsmässiga längd medgiver detta. Flera av skogsskolornas lokalstyrelser, skolornas rektorer och de skogsskoleutbildades organisationer anser att så icke är fallet. De hävdar med bestämdhet att för att ge skogsteknikerna den grundutbildning som erfordras i dagens skogsbruk måste kurstiden utökas till fyra terminer. Som herr Skårman här tidigare har nämnt, har också kommittéledamoten N.

Jag ber att få göra några jämförelser. Ämnesblocket skogsbotanik, marklära, skogszoologi och skogsskötsel har tillsammantaget nu 645 timmar. I den föreslagna kursplanen får dessa ämnen 365 timmar. Det blir en minskning på 280 timmar. Ämnet virkeslära har 190 timmar och föreslås få 150, alltså en minskning på 40 timmar. Skogsteknik får en minskning på hela 150 timmar. Ämnena skogsuppskattning och skogsindelning har nu tillsammans 455 timmar och föreslås få 300 timmar, vilket blir en minskning på 155 timmar. Det föreslås en utökad undervisning i en del ämnen, såsom matematik och svenska språket samt företagsekonomi, och ämnena fysik och kemi tillkommer. Men sammanlagt är det i alla fall inom fackämnena en betydande minskning av undervisningstiden. Som framgått är nedskärningen av timantalet i de rent fackliga ämnena så betydande att man finner anledning att ställa frågan, om de nuvarande kursplanerna för skogsskolorna är alltför ambitiösa. En granskning av kursplanerna och den allmänna målsättningen för dessa ger dock inte skäl för ett sådant antagande. Här kan även tilläggas att skogsstyrelsen förordar en tvåårig utbildning men att detta på intet sätt får innebära någon begränsning i vad avser vidareutbildning och fortbildning. Miljöfrågorna har fått mycket stor aktualitet i olika sammanhang. I motionerna har vi framhållit den betydelse som skogsinstituten skulle kunna få i dessa avseenden. Den nära kontakt som skogsvårdarna har med miljön särskilt i vad avser naturvården gör att de skulle vara särskilt lämpade att i högre grad än hitintills knytas till miljövårdsarbetet. Den tid som i kursplanen för instituten anslås för denna undervisning borde därför betydligt utökas i förhållande till nuvarande timantal i stället för den minskning som nu är fallet. En huvudprincip i vårt skolväsende är att så långt det befinnes rationellt låta de olika leden följa på varandra och bilda en sammanhängande utbildningsgång. När riksdagen för några månader sedan antog propositionen om den nya gymnasieskolan, framhölls att detta var en etapp på vägen mot en genomgående tolvårig ungdomsskola. Vi vet redan nu att en mycket stor del av våra ungdomar snart kommer att ha genomgått antingen gymnasium eller fackskola. Det finns goda skäl för antagandet att den allt större delen av de sökande till skogsinstituten kommer att ha genomgått åtminstone fackskola. Förutbildningen kommer att i växande grad vara densamma såväl för dem som söker till instituten som för dem som söker till högskolan. Mot denna bakgrund kan ifrågasättas om det är lämpligt och rationellt med en så långt driven organisatorisk uppdelning som den vi nu har. Förvaltningsformerna går emot allt större enheter, och de mindre förvaltningarna vilkas behov var ett av skälen till skogsmästarkursen kommer att bli allt färre. Frågan är om inte ett utbildningsled bestående av skogsbruksskola, skogsinstitut, en samlad och väl utbyggd vidareutbildning och = fortbildning och där ovanför högskola vore mera rationellt än det system vi nu har. Beträffande <lärarbesättningen vid skogsinstituten vill jag nämna att de nuvarande yrkeslärarna inte finns omnämnda i statsverkspropositionen. Om det ej på något sätt undgått mig, berörs de inte heller i kommittébetänkandet. Jag finner därför skäl att ställa frågan: Vad skall hända med dessa tjänstemän? I hundra år har denna lärarkategori varit knuten till skogsskolorna, tidigare under benämningen skogsrättare. De har under denna långa tid utfört en värdefull insats i skogsskolornas undervisning. Skall dessa tjänstemän nu försvinna som genom en fallucka? Även om det här är fråga om en liten kår bör den ändå ha rätt att i samband med den ändring, som tydligen här kommer att ske, få klarhet i vad som kommer att hända med dem.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 Departementschefen anför i detta sammanhang bl.a.: »Efter att ha samrått med arbetsmarknadsstyrelsen, domänverket och skogsägareorganisationerna har skogsstyrelsen under hösten 1968 hos Kungl. Maj:t hemställt om en minskning av intagningen till skogsskoleutbildningen med 20 elever.

Ytterligare minskning av efterfrågan på arbetskraft med skogsskoleutbildning är emellertid inte sannolik. Skogsteknikerutbildningen bör därför enligt min mening avse en intagning av ca 60 elever.» På grund härav föreslår departementschefen sedan att instituten begränsas till två. Det kan ifrågasättas om det kan vara lyckligt att så hårt anpassa utbildningsvolymen till den aktuella arbetsmarknadssituationen. Om alla skolor med etteller tvåårig utbildningstid skulle göra detta i nuvarande läge, så skulle många ungdomar stå utan möjlighet till den utbildning som de önskar. Här kommer även frågan om förläggning av instituten in. Det är från många synpunkter angeläget att instituten blir så placerade att de tillsammans kan representera det väsentligaste av de olika geologiska, biologiska och tekniska förhållandena i vårt land. För att ernå detta synes ett institut även i den mellersta delen av landet vara nödvändigt. Härtill kommer fördelen för eleverna av ej alltför långa resvägar. Fråga är om inte de stora och viktiga miljövårdsfrågorna bort ägnas en betydligt större uppmärksamhet i detta sammanhang. Vi står här ännu i begynnelseskedet till en stor och växande arbetsuppgift. Vill man föra ut ett naturvårdsprogram på ett sådant sätt att det når så många som möjligt — och framför allt skolungdomen — bör de resurser som vi redan äger i naturanknutna skolor utnyttjas. Här skulle skogsinstituten kunna ge värdefulla bidrag. Möjligheten av att dessa institut, utöver sin uppgift som läroanstalter för yrkesmän inom skogsbruket, även skulle kunna tjäna som något av ett naturvårdscentrum borde få prövas. En förnyad prövning av antalet institut, deras förläggning och deras uppgift ur såväl utbildningssynpunkt som beträffande deras möjlighet att tjäna miljövården vore befogad. Jag ber härmed, herr talman, att få yrka bifall till den av herr Jonasson under punkt 28 avgivna reservationen.

Herr talman! Motionerna I: 841 och II: 944 är flerpartimotioner med bl.a. samtliga dalariksdagsmän som motionärer. I motionerna har påtalats att det svenska skogsbruket befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. När det gäller strävandena till effektivisering ingår utbildningen som en vital del. Man har också med tillfredsställelse noterat att verksamheten vid skogsinstituten, som det nya namnet lyder, tagits upp i statsverkspropositionen, och jag skall inte ta upp tiden med att utveckla det vidare. Motionärerna har inte tagit definitiv ställning till antalet institut. Däremot har vi anfört som vår åsikt angelägenheten av att ett skogsinstitut förläggs till Kopparbergs län. Enligt vår uppfattning är detta län en del av landet där mycket goda förutsättningar finns att ge praktisk och allsidig undervisning i skötsel och förvaltning av skogar med skiftande förutsättningar. Gränsen mellan norrlandsnatur och sydsvensk natur går genom länet. Vi har därtill de mest lättillgängliga fjällskogarna. Ordnad skogsskötsel finns sedan långliga tider. Skogshögskolan har sedan lång tid tillbaka utnyttjat länets fördelar ur undervisningsoch demonstrationssynpunkt vid sina anläggningar i Garpenberg, Malingsbo, Bjurfors och Siljansfors. Att skogsmästarskolan med dess annorlunda kursform finns i Skinnskatteberg i Västmanland borde inte få hindra ett förnyat övervägande att placera det mellansvenska skogsinstitutet i Dalarna. Den uppfattningen delas också av en rad remissinstanser, bland andra domänstyrelsen, Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare, Svenska skogsarbetarförbundet och Skogsindustriernas samarbetsutskott. Frågan är väl också om inte nu redovisat begränsat behov av antal utbildningsplatser inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att följas av ett betydande behov av vidareutbildning och kompletteringskurser för skogens arbetsledare. Jag är inte övertygad om att det har tillräckligt beaktats av utskottet. Institutens placering kan väl också ses som ett led i de allmänna lokaliseringssträvandena, där Kopparbergs län bör få allt tänkbart stöd.

Herr talman! Nu har emellertid jordbruksutskottet hemställt att riksdagen skall lämna de här nämnda motionerna utan åtgärd. I den situationen finner jag skäligt att yrka bifall till reservationen 2c, avgiven av herr Jonasson, för att få en ny prövning av antalet skogsinstitut och deras lokalisering.

Herr talman! Jag skulle ha kunnat nöja mig med att till alla delar instämma i herr Karl Petterssons anförande, men utöver detta vill jag anföra ett par detaljer som, såvitt jag kan förstå, styrker vår motion nr 846 i denna kammare. Domänstyrelsen, som får anses vara en både sakkunnig och synnerligen betydelsefull remissinstans i det här sammanhanget, avstyrker i sitt remissyttrande kort och gott förslaget om förläggning av skogsinstitutet för norra Sverige till Sollefteå och föreslår i stället Umeå eller Östersund. Jag vill påminna om att ingen av dessa två städer har tagits upp som förläggningsplats i det föreliggande utredningsbetänkandet. Länsstyrelsen i Jämtlands län har i sitt remissyttrande föreslagit Bispgården eller Östersund. Bispgården har nämnts i utredning en. Man har förklarat, som herr Karl Pettersson anförde, att orten ligger bra till ur flera synpunkter, bl.a. skogligt sett, och att de lokaler som finns där för närvarande är tillräckliga. Utredningen säger vidare att det skulle kosta stora pengar att bygga ut skolan, men enligt det föreliggande förslaget är det inte aktuellt. Eftersom man skulle nöja sig med 30 elever, skulle nuvarande lokaler räcka mycket bra, och man behöver inte investera någonting. Utredningen anmärker på att det inte finns tillräckligt med skolor lokaliserade till Bispgården och påvisar bl.a. att Bispgården inte har eget högstadium. Av någon märklig anledning har utredningen helt förbigått den mycket förnämliga yrkesutbildning som förekommer vid Bispgården. Där finns två verkstadsskolor med tvåårig utbildning, en för reparatörer, smeder och svetsare med 16 elever och en för industrielektriker med 27 elever. Dessutom finns en ettårig hemteknisk yrkesskola. Denna yrkesutbildning vid Bispgården har utredningen, som jag sade, av någon egendomlig anledning alldeles tappat bort. Vidare finns en skola med högstadium också för barnen i Fors kommun, nämligen i Hammarstrand, ungefär två mil från Bispgården. De är således inte helt förbisedda i det här avseendet. Jag kan helt instämma i vad herr Karl Pettersson och många andra talare i kammaren har anfört i denna fråga. Jag finner det vara synnerligen angeläget att vårt motionsyrkande om ett hänskjutande av frågan för en ny bedömning blir tillgodosett. Med åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 2 c.

Herr talman! Sex talare har varit uppe i debatten om denna punkt, och det betyder väl att jag måste ägna denna fråga en något utförligare behandling än jag har gjort när det gällt de föregående punkterna, även om tiden är ganska knapp. Kungl. Maj:ts förslag innebär som framgår av utskottets utlåtande att den skogliga yrkesutbildningen på högskolenivå alltjämt skall omfatta tre led, med en skogsbruksskola i första ledet och en skogsmästarskola som sista led. Det nuvarande mellanledet, skogsskoleutbildningen, ersätts med skogsteknikerutbildning. Målet för den utbildningen blir i stort sett detsamma som för skogsskoleutbildningen. I fråga om den närmare utformningen av skogsteknikerutbildningen föreslår Kungl. Maj:t att de nuvarande huvudkurserna och kompletteringskurserna vid skogsskolorna skall ersättas av en teknikerkurs som omfattar tre terminer. Även utskottets majoritet anser att en kurs av denna längd i allmänhet bör vara tillräcklig för att tillgodose skogsbrukets krav på kunskaper hos en arbetsledare på ifrågavarande nivå. Dessutom förutsätts att det blir ett visst utrymme för vidareutbildning av yrkesverksamma skogstekniker, om så skulle behövas. Yrkesutbildningskommittén hade uppskattat utbildningskapaciteten för skogsteknikerutbildningen till 96 elever per år. Man tänkte sig en uppdelning på tre institut med en årlig intagning av 32 elever vid varje skola. Vid remissbehandlingen framkom emellertid både från skogsindustrins och skogsbrukets sida och från arbetarorganisationernas sida att en intagning av så stor omfattning skulle leda till ett överskott på skogstekniker. Därför har Kungl. Maj:t föreslagit endast två skogsinstitut och en intagning av 60 elever med utrymme för vidareutbildning och en expansion om det skulle behövas. Beträffande förläggningen av skogsinstituten har kommittén, som framgår av utlåtandet, diskuterat flera alternativ, bl.a. för norra distriktet Lycksele, Älvsbyn och Sollefteå samt för södra distriktet Växjö och Värnamo. Kommittén stannade, som alla vet, vid att föreslå Sollefteå för norra delen och Värnamo för den södra. Kungl. Maj:t har samma uppfattning. Det är klart att det skulle vara mycket lindrigare för mig som talesman för utskottet — och för utskottets övriga ledamöter — om vi kunnat tillmötesgå alla motionärer och placera ett skogsinstitut i varje ort som motionerna tagit upp. Yrkesutbildningskommittén har visserligen föreslagit tre institut, men Kungl. Maj:t har sagt att det skall bli två. Det är då inte möjligt att dela upp dem så att det räcker till en skola på var och en av de orter som motionärerna förordar. Sollefteå har föredragits framför Lycksele därför att det har ett bättre läge inom rekryteringsområdet. Därtill finns en skogsbruksskola i Sollefteå, men inte i Lycksele. Sollefteå har dessutom 25 dagar längre vegetationsperiod och en mer omväxlande skogsvegetation. Vidare räknas det med att i avvaktan på att skogsinstitutet i norra Sverige blir färdigbyggt lokalerna vid den befintliga skogsskolan i Bispgården — som ligger i närheten av Sollefteå — övergångsvis kan användas för skogsteknikerutbildning. <Bispgårdens närhet till Sollefteå stärker alltså Sollefteås ställning som förläggningsort för institutet. Det förhållandet att Lycksele ligger något närmare Umeå, där vissa skogliga institutioner finns, uppväger enligt kommitténs uppfattning knappast fördelarna i övrigt med lokaliseringen till Sollefteå. Avståndet mellan Lycksele och Umeå är 13 mil. Jag bör kanske påpeka än en gång att Kungl. Maj:t endast föreslagit två institut mot av utredningen föreslagna tre. Det gör att det norra institutet bör ligga i Sollefteå, som trots allt ligger bättre till än de båda andra föreslagna orterna.

Dessutom var det i älvsbyn svårt att få en önskvärd samlokalisering med övriga skoltyper, då såväl gymnasium som skogsbruksskola saknas i Älvsbyn. Därför ansåg kommittén och även Kungl. Maj:t att Älvsbyn inte var konkurrenskraftigt gentemot Sollefteå i detta sammanhang. Jag behöver kanske inte orda så mycket om de likalydande motionerna 1: 833 och 1II:986 om överförande av den skogliga yrkesutbildningen till vissa centrala yrkesskolor. Jag vill dock erinra om vad som stod att läsa i den år 1968 framlagda propositionen om riktlinjerna för det frivilliga skolväsendet. Där framhöll departementschefen att den skogliga grundutbildningen är beroende av bl.a. närhet till lämpliga skogar. Det är ofta svårt att åstadkomma en lokalmässig samordning med annan utbildning inom mellanskolan, men samordning bör komma till stånd om det är praktiskt möjligt. De skogliga yrkesskolorna skall ha samma utrymme för allmänna ämnen som mellanskolan. Eleverna skall dessutom ha samma möjligheter till fritt tillval av ämnen som eleverna har vid mellanskolan. Detta uttalande godkände riksdagen i fjol. Vad sedan gäller förslaget i motion 11: 963 att utbildningstiden för skogstekniker bör göras tvåårig har jag redan anfört att den nu föreslagna kursen på tre terminer torde tillgodose skogsbrukets krav på kunskaper. Arbetsledare i befattningar som kräver ännu större kunskaper kan rekryteras bland dem som utexamineras från skogsmästarskolan, vilken ger ytterligare tre terminers utbildning. De föreslagna tre terminerna måste därför anses som en tillräcklig studietid för skogstekniker med hänsyn till den efterföljande skogsmästarkursen. Genom den vidareutbildning som planeras vid skogsinstituten bör också de yrkesverksamma skogsteknikerna kunna följa utvecklingen inom skogsbruket. län. Det hade, som jag sade tidigare, givetvis varit angenämt för oss om vi kunnat placera även ett institut i Kopparbergs län. När kommittén diskuterade de tre instituten stannade man för Skinnskatteberg som förläggningsort för ett av instituten. Men eftersom Kungl. Maj:t inte gick med på mer än två institut, blev det inte något institut i Skinnskatteberg. Skolan där blir då kvar som skogsmästarskola. Man diskuterade även andra förläggningsorter för det tredje institutet, t.ex. Bjurfors vid Avesta. Byggnadsbeståndet där ansågs dock vara så nedslitet att det omedelbart skulle behövas nybyggnader. Under hösten 1968 har dessutom skogsstyrelsen samrått med arbetsmarknadsstyrelsen och domänverket om den skogliga arbetsmarknaden. Kommittén och Kungl. Maj:t kom då till den slutsatsen att man som förläggningsort borde välja Sollefteå i norra delen av landet. Det skulle enligt mitt sätt att se vara alldeles omöjligt att bifalla reservation 2c av herr Jonasson. Den innebär en återremittering av frågan, och hela programmet skulle i så fall kullkastas. När motionen väcktes, utgick tydligen motionärerna från att det skulle vara tre institut. Nu blir det som sagt bara två. Som stationsort för skogsinstitutet i södra Sverige har Värnamo föreslagits före Växjö. Det beror på att Värnamo anses ha ett bättre läge i rekryteringsområdet och något bättre kommunikationer. De skogliga förhållandena är mera differentierade i värnamotrakten. Vidare finns en skogsbruksskola i Värnamo. Denna skola och skogsinstitutet får en lokalmässig samförläggning. Vidare kan anföras att en stor del av landstingets centrala yrkesskola i Värnamo blir ledig i början på 1970. Där kan skogsinstitutet inrymmas utan att det behöver göras några direkta tillbyggnader. Investeringskostnaderna blir därför ganska blygsamma. Några motsvarande fördelar fanns inte att er Ang. den skogliga yrkesutbildningen bjuda i Växjö. Visserligen är tillgången på samhällsservice lika god i Växjö som i Värnamo, men att utbildningsmöjligheterna är något mer varierande i Växjö behöver inte ha den betydelse för skogsteknikerna som åberopats. Till sist några ord beträffande 1okalisering till Östersund. Tillgången till skogsindustrier och lämpliga övningsskogar är något mindre tillfredsställande i Östersundsområdet än i Sollefteåtrakten. Om jag skall vara ärlig måste jag erkänna att Östersund uteslöts på ett ganska tidigt stadium i utredningen. Vi var fullt eniga om detta, och om jag inte missminner mig fanns representanter ifrån det länet med i kommittén. Visserligen finns god tillgång till samhällsservice i både öÖstersund och Sollefteå. De har båda gymnasium och skogsbruksskola, men trots detta stannade alltså kommittén enhälligt för Sollefteå. Hade det blivit tre skolor, kunde man kanske tillgodosett några motionärer, men nu blir det endast två. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets vice ordförande anför beträffande utbildningen att den tillgodoser skogsbrukets behov, och att målet till stor del är detsamma som nu. Det är emellertid en mycket väsentlig nedskärning av utbildningstiden i fackämnen i de kursplaner som nu föreslås. Som jag tidigare sade är nedskärningen så pass stor, att man måste fråga sig om de nuvarande kursplanerna är för ambitiösa. Mot förslaget kan man direkt ställa praktiskt taget samtliga de skolstyrelser som har hand om de nuvarande skogsskolorna, liksom en enhällig opinion bland de skogsutbildades organisationer, som med kraft hävdar att den nu tillmätta tiden är alltför kort. Det är väl ändå en genomgående trend inom dagens utbildning att man vill ge en god grundutbildning och sedan specialutbildning i den omfattning som erfordras. Herr Mossberger hänvisade till skogsmästarkursen och säger att de som behöver vidare utbildning, utöver den fortbildning som är avsedd, hänvisas till skogsmästarkursen. Den är i alla fall på tre terminer. Vi motionärer hävdar den uppfattningen, att vi skulle komma att få ett betydligt mera rationellt utbyggt utbildningssystem med en fyra terminers grundutbildning och specialutbildning ovanpå detta. Jag tror vi kan bevisa detta om vi går till de undersökningar som har gjorts av skogsutbildningskommittén om vart skogsmästarna tagit vägen i olika perioder. Utredningen omspänner åren 1945 64. Den är mycket intressant. Av dåvarande 363 skogsmästare är inte mindre än 259 i specialtjänst av olika slag. Av dessa 363 är det inte mindre än 117 som sysslar med skogsuppskattning och värdering. Av erfarenhet kan jag säga att det inte behövs tre terminers utbildning utöver skogsteknikerkursen för den uppgiften. De kunskaper som skulle ges utöver grundutbildningen kunde bl.a. inriktas på en vidareutbildning i skogsuppskattning och värdering. Det sägs att det skulle uppstå ett överskott av tekniker om vi hade tre institut. Om vi utgår från dagens läge konstaterar vi att ändringar skett unde de år som vi kan blicka tillbaka på. På 1930-talet fanns ett överskott som slukades upp några år senare, och väl det. Vi har hävdat att utredningen av naturliga skäl inte kunnat ta hänsyn till den viktiga detalj som nu kommer in i bilden, nämligen miljövården. Vi menar att det är troligt att miljövården kommer att kunna sluka upp en del av dessa tjänstemän, och dessutom kräver den ett betydligt större timantal än vad som föreslagits här. Herr Mossberger säger att om reservationen bifalles skulle hela organisationen kullkastas. Men reservationen vill ju att Kungl. Maj:t skall pröva om hela denna fråga. Då funnes det också en öppen dörr för ett tredje institut i Mellansverige, och man fick på nytt pröva alla de synpunkter som motionsledes förts fram i denna fråga.

Herr talman! Det var intressant att höra att utskottets representant nämnde namnet Bispgården i detta sammanhang. I utskottets utlåtande finns ingenting nämnt om denna plats, och jag tycker att det är bevis nog för att Bispgården är en lämplig förläggningsort när utskottets representant som skäl för placering i Sollefteå drar fram det förhållandet att Bispgården ligger så nära till. Det stärker de motiv som jag hade i mitt tidigare anförande. Det har här talats tillräckligt om antalet institut. Jag vill bara understryka vad jag tidigare sade beträffande det behov som kan föreligga för miljövården just på det skogliga området. Därför torde ett beslut i enlighet med vad reservationen föreslår, nämligen att Kungl. Maj:t skall få pröva denna fråga, inte föranleda något längre uppskov. Därför anser jag att talet om att kullkasta programmet inte har täckning. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 2 ec.

Herr talman! Under rubriken H 135 i bilaga 11 till statsverkspropositionen behandlas »Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal». Bakom denna till synes entydiga rubrik döljer sig ett synnerligen invecklat och tvistigt ärende rörande viss utsyningsförmån på kronoparken Böda på Öland. Då en talesman för Kalmar län närmare kommer att redogöra för detta ärende, skall jag bara i all korthet redovisa motiven för reservationen 6 vid punkten 30, där jag står som första namn. Skogsparken Böda har av ålder ansetts vara kronopark. Då vissa hemman på grund av människans tidigare rovdrift saknat tillgång till skog för sitt husbehov, har sedan 1600-talet dessa hemman efter utsyning tilldelats ved och byggnadsvirke på kronoparken. Förmånen reglerades genom brev 1836. Den anses nu inte ha så stort värde för hemmansägarna men vara till besvär och förfång för domänverket. Riksdagens revisorer har anmärkt på förhållandena, och statsutskottet instämde häri och begärde i sitt utlåtande 1952:145 en översyn av bestämmelserna. Utredning har skett genom kammarkollegium, som funnit äganderätten till Böda klar och yrkat en avveckling av förmånen genom gottgörelse till hemmansägarna med ett till 220 000 kronor avrundat belopp. Bönderna på Öland anser emellertid att kronans äganderättsförhållanden inte är klara, och bl.a. länsstyrelsen i Kalmar län liksom de kommunala organen och RLF anser att tillräcklig anledning :icke föreligger att tillstyrka utsyningsförmånernas avveckling. För den som något sysslat med de indragningar som de av Karl XI tillsatta skogskommissionerna verkställde under senare delen av 1600-talet står: det nog även klart att rättsförhållandena inte alltid är givna. Departementschefen har emellertid i statsverkspropositionen lagt fram ett förslag om avlösning av utsyningsförmånerna enligt kammarkollegiets förslag. Vi reservanter anser dock att en rättstvist föreligger, som inte ensidigt kan lösas genom ett beslut eller diktat av den ena parten utan bör regleras på rättslig väg eller genom en överenskommelse. Med anledning härav ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det ärende som nu behandlas är av mindre vanligt slag. Av herr Skårmans redogörelse och av motionerna i ärendet framgår att det gäller förslag om avveckling av vissa förmåner som jordbrukare på norra Öland åtnjutit under flera hundra år. Att dessa förmåner varit av stor betydelse för befolkningen på norra Öland och för fastighetsunderhållet där vitsordas från fiera håll och understryks bl.a. av länsstyrelsen i Kalmar. Förmånerna har alltjämt ett stort värde för det öländska näringslivet, varför såväl berörda ölandskommuner som länsstyrelsen motsätter sig en avveckling. Skulle trots allt en sådan komma till stånd, förmenar länsstyrelsen att den föreslagna ersättningen 220000 kronor är orimligt låg. Då jag anser det angeläget att kammarens ledamöter har en klar bild av hur man i den berörda bygden ser på den nu aktuella frågan ber jag att något få dröja vid de därifrån inkomna yttrandena. Kommunalfullmäktige i Ölands Åkerbo anför bl.a. att påståendet att de uttagningsberättigades uttagning av rotstående virke skulle medföra olägenheter för ett rationellt skogsbruk är överdrivet. Kommunalfullmäktige i Köpingsviks kommun finner det angeläget framhålla, att ett konstant behov av husbehovs virke föreligger och vidare att Öland är en avfolkningsbygd men samtidigt en attraktiv fritidsbygd. Den bofasta befolkning, som kommer att finnas kvar, skulle med uttagningsförmånen ha större möjlighet att underhålla fastigheternas byggnader, till båtnad för alla. Samtidigt skulle det ges arbetstillfälle med fällning och hemtransport under mindre bråd arbetstid. Ölands ortsförbund av RLF framhåller bl.a., att huvudparten av den byggnation som lantbruket inom Ölands tio nordligaste socknar i dag utvisar är en produkt av utsyningsförmånen och att det fortsatta underhållet i samma utsträckning är baserat på denna förmån. Ur länsstyrelsens i Kalmar län yttrande ber jag att direkt få citera följande: »Med hänsyn till de villkor, under vilka jordbruket på Öland existerar och som icke är jämförbara med förhållandena i övriga delar av södra och mellersta Sverige, torde alla åtgärder, som kan främja denna näringsgren, böra beaktas. Då det dessutom icke är fråga om någon ny förmån för berörda fastigheter, utan endast ett bibehållande av en gammal ”rätt', som är av stor betydelse för den därav beroende befolkningen, får länsstyrelsen uttala, att länsstyrelsen icke finner tillräcklig anledning föreligga att tillstyrka avlösning av utsyningsförmånen på Böda kronopark. Därest en avlösning av förmånen likväl av principiella skäl skulle visa sig erforderlig, synes under alla förhållanden det föreslagna beloppet å 220 000 kronor vara orimligt lågt beräknat. I sammanhanget bör observeras att förmånsvärdet under vissa år uppgått till belopp, som mångdubbelt överstiger det enligt utredningen beräknade genomsnittsvärdet av 12 754 kronor.» Herr talman! Det allvarligaste i ärendet är emellertid att befolkningen på norra Öland med bestämdhet hävdar att Böda skog är dess tillhörighet och gör gällande att kronans rätt till områ det ej är styrkt. Såvitt jag förstår kan det inte vara riktigt att ta ställning till avvecklingsfrågan förrän full klarhet vunnits i fråga om rätten till kronoparken Böda och den nuvarande utsyningsförmånens rättsliga karaktär. Denna fråga bör hänskjutas till domstol för avgörande. Givetvis bör i avvaktan på domstolsutslag utsyningsförmånen få bestå i nuvarande form. Till slut vill jag än en gång understryka förmånens betydelse för befolkningen på norra Öland, vars förhållanden sannerligen inte är särskilt gynnsamma.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

Herr talman! Vi har här av herr Skårman och herr Schött fått en redogörelse för på vilket sätt dessa två riksdagsmän betraktar denna fråga, och efter vad jag förstått har de också forskat i gamla handlingar för att få reda på hur saken tidigare handlagts. även jag har forskat något och skall be att för kammaren få redovisa det resultat jag har kommit till. Kronoparken Böda utgör en återstod av de stora områden av skogsoch annan utmark på Öland som i äldre tid innehades av kronan och som i främsta rummet kom till användning såsom en kunglig djurgård eller jaktpark. Av ett flertal under 1600 och 1700-talen utfärdade författningar framgår, att ifrågavarande mark förbehölls kronan och att icke något hemman där hade äganderätt till skog eller utmark. I början av 1800-talet stadgades emellertid att djurgårdsinrättningen skulle avvecklas. Viss del av utmarken skiftades mellan socknar och byalag, under det att an Det är sålunda klarlagt, att någon annan än kronan icke kan vara ägare till de aktuella markområdena i Böda. Däremot kvarstår utsyningsförmånerna när det gäller ved och timmer. Kammarkollegiet anser att dessa förmåner icke grundar sig på någon laglig rätt utan att de är förmåner som riksdagen bemyndigat Kungl. Maj:t att bevilja en viss kategori av fastigheter. I princip torde dylika förmåner kunna ensidigt återkallas. Departementschefen anser i likhet med skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län att de utsyningsberättigade fastigheterna numera utan svårighet kan skaffa ved och virke till husbehov till gällande marknadspriser. I likhet med bl.a. justitiekanslern och skogsstyrelsen biträder departementschefen kammarkollegiets förslag att utsyningsförmånen skall upphöra och att detta bör ske från och med den 1 januari 1970. Att såsom motionärerna föreslår låta domstol avgöra äganderätten till Böda kronopark och utsyningsförmånernas rättsliga karaktär, anser vi icke vara påkallat. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till de bekymmer som politikerna har att kämpa med i våra dagar hör glesbygdens problem. Om jag förstår saken rätt, önskar vi alla att folk alltjämt skall bo kvar i sådana bygder. Det gäller då för oss att säkra sysselsättningen där. Vi försöker komma fram på olika vägar och diskuterar olika lokaliseringspolitiska åtgärder. Här har vi nu en bygd av denna karaktär, men då är regeringen och utskottsmajoriteten trots varnande röster från fullmäktigeförsamlingar och länsstyrelse beredd att försämra befolkningens möjligheter. Detta är anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också att man vill motsätta sig en grundlig prövning av ärendets rättsliga sida. I det avseendet står uppfattning mot uppfattning. Jag vill då understryka vikten av att denna fråga blir behandlad på ett sådant sätt att befolkningen på norra Öland kan anse att den är tillräckligt klarlagd. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om intensifiering av kartläggningen för att få fram en storskalig och för skilda planeringsändamål användbar ekonomisk karta över åtminstone alla produktiva delar av vårt land är inte ny. Vid flera tillfällen har jag stått här och pläderat för extra anslag i första hand till kartor över Jämtland och nya, moderna kartor för skånelänen. Emellertid har i år något positivt hänt på kartfronten i det att rikets allmänna kartverk framlagt en långtidsplan med förslag till allmän kartläggning under 1970-talet, en plan som nådigt tagits emot icke blott av remissmyndigheterna utan även av departementschefen. Han har därtill av äskade 500 000 kronor för intensifiering av kartläggningsverksamheten i främst de sydsvenska länen och Norrbotten gått med på ett av utskottet tillstyrkt anslag om 100 000 kronor. Motionsparet 1:852 och II:968 har därför givits en annan avfattning än under tidigare år och får väl närmast ses som en vädjan till Kungl. Maj:t att på alla tänkbara vägar söka få fram ett enhetligt kartmaterial över hela kulturlandet Sverige. Inte ens denna minimala begäran har utskottsmajoriteten velat vara med om. Ändå är det väl så, att denna nya karta, främst den ekonomiska men även den topografiska, i så hög grad underlättar planeringsoch förrättningsåtgärder att dess framställning är en ekonomiskt sett mycket fördelaktig åtgärd. Varje år som går utan tillgång till modernt kartmaterial medför således rena förluster både i pengar och i tid för kösamhällets överbelastade myndigheter. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Rikets allmänna kartverk framhåller i sin framställning till årets statsverksproposition att verkets långtidsplan år 1968 med förslag till allmän kartläggning under 1970-talet visar att behoven av revidering av kartmaterialet har ökat. Det framgår också att kartverket när det gäller den topografiska kartan, trots en omfattande överföring av resurser från de gemensamma ekonomisk-topografiska kartläggningsarbetena, på grund av revideringsbalansen inte klarar det av statsmakterna uppsatta målet, ett genomsnittligt revideringsintervall på tio år, förrän efter 1980. Kartverket framhåller också att långtidsplanens resursplanering förutsätter anslagsökningar under de närmaste budgetåren för att tioårsintervallet skall uppnås under år 1974. Framför allt är behovet stort vad beträffar den topografiska kartan på grund av att sådana kartblad behövs för geologiska undersökningar. Bristen på detta material förorsakar besvärande förseningar och därmed försvårade möjligheter att planera för tillvaratagande och utnyttjande av naturtillgångar. Den topografiska kartan väntas vid 1970 års slut saknas helt eller i stora delar av Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Även den ekonomiska kartan kommer vid 1970 års slut att saknas helt eller delvis i en hel del län. För Blekinge och Kristianstads län gäller detta så gott som hela länen. Cirka 15 procent av Malmöhus län beräknas vara täckt och cirka 90 procent av Värmlands län. I Kopparbergs län kommer cirka 45 procent av 10 000-delsområdet att vara täckt. I Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län beräknas återstå hela eller delar av 20 000 delsområdena. När det gäller Jämtlands län väntas cirka 65 procent av 10 000 delsområdet vara täckt men hela 20 000 delsområdet återstå. Utskottet säger att det för sin del inte kan finna att den hittillsvarande utvecklingen nu påkallar något särskilt uttalande från riksdagens sida i fråga om kommande beräkningar av medelsbehovet för ifrågavarande verksamhet. Denna formulering förefaller förvånande, eftersom kartverket framhåller att på grund av revideringsbalansen den uppställda målsättningen inte kan klaras av. En ekonomisk karta och en modern topografisk karta har mycket stor betydelse för den framtida planeringen och möjliggör besparing av tid, kostnader och personal. Enbart på den grunden är det välmotiverat att kartorna upprättas snabbt. Med hänsyn till det angelägna behovet av ifrågavarande kartor för berörda områden måste den i propositionen redovisade utgivningstakten anses vara alltför långsam. Alla åtgärder som kan främja en ytterligare intensifiering av kartläggningsarbetet bör göras, och hänsyn härtill bör tas redan vid nästa års riksdag genom att förslag om väsentligt ökade resurser till ifrågavarande ändamål föreläggs riksdagen. På grund av vad jag anfört vill jag såsom motionär i de likalydande trepartimotionerna I: 852 och II: 968 yrka bifall till reservationen vid punkten 32 mom. 2 b, vilken går ut på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t som sin mening ger till känna vad som anförts rörande behovet av en ytterligare intensifiering av kartläggningsarbetet.

Herr talman! Jag vill inte direkt förneka att det kan vara angeläget att utgivningstakten blir något snabbare, men vi skall också komma ihåg att det har vidtagits åtgärder under det senaste året som har bidragit till en snabbare utgivning. Riksdagen har vid flera tillfällen under 1960-talet lämnat anslagstillskott för att påskynda kartläggningen. Den ökade medelsanvisning som sålunda har skett har betytt och kommer att betyda tidsvinster när det gäller kartläggningen i flera län i jämförelse med den år 1961 redovisade långtidsplanen. Kartverket har anfört — det understryks också av departementschefen — att takten i kartläggningen torde komma att påskyndas genom vissa rationaliseringar. Vi får väl då hoppas och tro att denna rationalisering kommer att leda till en ännu snabbare utgivningstakt. Vi skall emellertid inte förglömma att under denna punkt har tillstyrkts ett anslagstillskott av 1123 000 kronor. Som jag tidigare har sagt får man väl även i detta fall rätta begären efter resurserna. Det är inte alltid möjligt att tillmötesgå allt som begärs. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När det gäller miljövård och naturvård tror jag att centerpartiet med skäl kan anföra sitt tidiga och starka intresse. Vår tid uppvisar stora problem på detta område, och det förefaller inte som om problemen skulle bli mindre för framtiden. Det finns fog för en skärpt uppmärksamhet, inte minst från statsmakternas sida, i detta stycke. I den fråga vi nu diskuterar — bidrag till naturvårdsupplysning — noterar vi att naturvårdsverket disponerar ett anslag på 550 000 kronor till bestridande av kostnader för upplysning inom sitt arbetsområde. Kungl. Maj:t föreslår en höjning av anslaget med 100 000 kronor till 650 000 kronor, medan naturvårdsverket anser att anslaget måste höjas kraftigt om kraven på information och propaganda skall kunna uppfyllas. Verket beräknar ett sammanlagt medelsanslag av 850 000 kronor som nödvändigt. Vi reservanter — det gäller reservationen a — anser det nödvändigt att denna upplysningsverksamhet ges sådana resurser att den kan bli ett effektivt led i strävandena att komma till rätta med den tilltagande nedskräpningen och föroreningen av vår miljö. Vi har byggt reservationen på ett par motioner, I: 843 och II:967, vilka framhåller att de problem som sammanhänger med framför allt oljeföroreningarna påkallar särskild uppmärksamhet.

I fråga om den av naturvårdsverket föreslagna indragningen av bidraget till Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté med 15000 kronor har också väckts en motion, II: 984. Motionärerna vill ha kvar detta anslag och menar att de till verket knutna råden är av sådan beskaffenhet att de ännu inte borde avskaffas. Vi delar denna uppfattning i vår reservation och vill tillstyrka bifall till motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation a, vilket innebär ett reservationsanslag på 765 000 kronor.

Herr talman! Vid denna punkt har också avlämnats en reservation b, som gäller bidrag med 15 000 kronor till Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. Herr Hermansson har i allt väsentligt sagt vad som behöver sägas om det anslaget. Jag vill bara tillägga att motionärerna framhåller att naturvårdsverket visserligen knutit till sig mycket framstående sakkunskap inom flera områden, men att denna ännu saknar den allsidighet som präglar Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. Man kan väl utgå från att kommitténs ledamöter i fortsättningen kommer att utnyttjas enskilt som experter, men vi tror inte att detta kan ge samma resultat och samma tyngd som ett uttalande av hela kommittén såsom företrädare för det vetenskapliga naturskyddet. Frågorna har ju hittills fått en allsidig tvärvetenskaplig belysning, som varit värdefull. Vi reservanter anser liksom motionärerna att bidrag alltjämt bör utgå till kommitténs verksamhet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation b.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Hermansson att vi i socialdemokratin har samma stora intresse för miljövårdsfrågorna som herr Hermansson framhöll att centerpartiet har. Förslaget i statsverkspropositionen för nästa budgetår innebär ju en höjning av anslaget med närmare 20 procent. Frågan om eventuellt fortsatt bidrag till naturskyddskommittén ankommer det på Kungl. Maj:t att ta ställning till i samband med fördelningen av anslaget. Det bör kanske också nämnas att frågan om åtgärder mot nedskräpning av naturen m.m. är under behandling av en kommitté som heter För ett renare samhälle. skador kan i princip utgå från anslaget. Det får bedömas i förhållande till andra ändamål på detta anslag. När det gäller anslaget till Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté har naturvårdsverket avstyrkt, men det är Kungl. Maj:t som bestämmer om anslagets fördelning på olika ändamål. Finner Kungl. Maj:t att medel bör utgå i fortsättningen, kan Kungl. Maj:t förordna därom. I annat fall har naturvårdsverket numera en mycket bra expertis till förfogande, som kan ta hand om de frågor som Vetenskapsakademien förut sysslade med på detta område. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är väl bara att konstatera en glädjande uppslutning från samtliga partiers sida när det gäller naturvårdsupplysning och miljövård. Jag ville endast förklara varför vi har velat vara litet återhållsamma när det gäller dessa anslag. 1970 blir det europeiska naturvårdsåret och inför detta och den propaganda som då fordras behövs en betydande uppräkning av dessa anslag. Ett förslag därom är att förvänta till höstriksdagen, skulle jag tro. Därför har vi ansett att man bör avvakta och vi har varit till freds med den 20-procentiga uppräkning som departementschefen föreslagit. Däremot vill jag tillstyrka reservation b på de skäl fru Hultell tidigare framfört.

Herr talman! Reservationen vid punkten 40 om naturvårdsforskning, där jag står antecknad som ensam reservant, skall rätteligen omfattas jämväl av mina partikamrater Skagerlund och Berndtsson, ehuru deras namn på grund av ett tekniskt missöde ej kommit att antecknas. Reservationen avser i huvudsak bifall till ett motionspar som sedan tiden för dess avlämnande fått i hög grad ökad aktualitet. Det kunde vid motionernas utskrivande förefalla som om problemen med de civila överljudsplanen var en avlägsen framtidsfråga som vi för dagen kunde skaka av oss. Visserligen hade det sovjetiska Tu-144 kommit i luften, men ryskt civilflyg har inte uppmärksammats så mycket här hemma. Så kom för några veckor sedan det franska Concorde-planet i luften och håller på att provflygas. En engelsk version kommer något senare. Av det projekterade amerikanska SST-planet har redan stora beställningar gjorts. Därmed är vi inne i överljudstrafikens tidsålder med alla dess tekniska, eko nomiska och miljöhotande verkningar. Hur kommer detta att påverka vårt land, hur skall vi ställa oss till denna trafik? Självfallet är vi ett för litet land för att kunna bekosta egna projekt om vi så skulle vilja. Forskningen om = överljudsplanens verkningar kan verka överväldigande komplicerad, men i själva verket förhåller det sig så att vi redan genom förutvarande chefen för flygtekniska försöksanstalten, generaldirektören Bo Lundberg, haft avancerade och internationellt uppmärksammade forskningar på detta område, ehuru de bland annat i brist på medel blivit så gott som nedlagda. I motionerna yrkas att denna forskning återupptages så att vi står rustade när problemen väller över oss. Naturvårdsverket och flygtekniska försöksanstalten tillstyrker. När vi i fjol tog ställning till naturvårdsforskningens organisation hade jag tillfälle att från denna talarstol plädera för att även bullerforskningen lades under naturvårdsforskningen. Det förslaget har nu tagits upp i den nyligen framlagda propositionen om förslag till lag om miljöskydd. Man föreslår där att bullerforskningen lägges på en särskild sektion under luftvårdsforskningen. I samband därmed föreslås att anslaget för naturvårdsforskning höjs från 7 miljoner kronor till 9,5 miljoner kronor. Grunden är således lagd till en avancerad överljudsforskning. Det finns kvalificerat folk för denna forskning och det finns medel tillgängliga. Det saknas endast en order om igångsättning från rikets ledning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Utvecklingen inom de områden som herr Skårman talar om följs med stor uppmärksamhet från Kungl. Maj:ts och de myndigheters sida som har att handlägga sådana frågor. Vid flygtekniska försöksanstalten bedrivs för närvarande på uppdragsbasis viss begränsad forskningsverksamhet, som bl.a. gäller studier av skadeverkningar på byggnader till följd av ljudeffekter. Man arbetar också med att få fram förbättrade metoder för beräkning av bullermattor m.m. En intensifiering av forskningen vid anstalten kan knappast bli aktuell, förrän planerna klarnat vad gäller tillåtande av trafik med civila överljudsplan över Sverige. För närvarande föreligger inte något ställningstagande i detta avseende. Svenska regeringen har tvärtom uttalat att överljudstrafik inte kommer att tillåtas över Sverige, om sådan trafik medför hälsovådliga förhållanden. Därför får det tills vidare anses tillräckligt att som nu sker följa utvecklingen utomlands på detta forskningsområde. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.